Svar på interpellationer Herr talman! Désirée Pethrus har frågat mig vilka skäl som ligger till grund för regeringens beslut att avveckla sysselsättningsformen praktik för asylsökande samt om jag kan ge något besked om huruvida de 15 000 praktikplatser som Migrationsverket utarbetat avtal för kan genomföras. Vidare har jag fått frågan om det finns någon risk att avbrutna praktikplatser kan försena nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Antalet personer som sökte asyl inom EU och Sverige under 2015 kom att överträffa alla prognoser. För 2014 och 2015 var det sammantagna antalet asylsökande per capita det högsta som någonsin registrerats i ett OECD-land. De närmaste åren kommer att präglas av att många nyanlända ska etablera sig i Sverige. Situationen som Sverige befinner sig i innebär mycket stora utmaningar men samtidigt möjligheter. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas till vara och användas på ett meningsfullt sätt. Detta särskilt för att underlätta och påskynda en framtida etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet för den som beviljas uppehållstillstånd, men även för att undvika exempelvis psykisk ohälsa eller social oro i anslutning till anläggningsboenden. Behovet av tidiga insatser för asylsökande och personer som har uppehållstillstånd men bor i Migrationsverkets anläggningsboenden har ökat, bland annat till följd av det kraftigt ökade antalet asylsökande och längre handläggningstider i myndighetens prövningsverksamhet. I Migrationsverkets uppdrag har ingått att erbjuda asylsökande organiserad sysselsättning. Regeringen aviserade redan i vårpropositionen för 2016 och föreslår vidare i budgetproposition för 2017 att det från 2017 införs en ny struktur för tidiga insatser för asylsökande och för personer med uppehållstillstånd som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden. Länsstyrelserna får ansvar för att samordna och organisera tidiga insatser, som bland annat syftar till att stärka asylsökandes kunskaper i svenska och det svenska samhället, och för andra etableringsfrämjande åtgärder. De närmare detaljerna om hur den organiserade sysselsättningen för asylsökande ska hanteras bereds för närvarande i Regeringskansliet. Det är positivt att arbetsgivare visat ett engagemang när det gäller att introducera asylsökande på den svenska arbetsmarknaden. Många asylsökande förväntas därutöver få uppehållstillstånd under den närmaste tiden, och en stor andel av dessa kommer därmed omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. I ett gemensamt pressmeddelande från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket i början av december aviserades att Migrationsverkets avsiktsförklaringar om praktikplatser med ett antal större arbetsgivare kommer att övertas av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har redan påbörjat samtal med dessa arbetsgivare om hur överenskommelserna kan utnyttjas så att myndigheten får tillgång till fler praktikplatser.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag skrev interpellationen för att frågan om praktikplatser och att hitta någon typ av sysselsättning för asylsökande engagerar oss kristdemokrater. Det är inte bra att man går och väntar i passivitet under lång tid. Vi vet att det påverkar långtidssjukskrivnas aktivitet vad gäller till exempel att söka sig ett annat arbete. Man hamnar lätt i ett utanförskap. Vi vet att etableringen på arbetsmarknaden tar väldigt lång tid för de personer som kommer hit. Det är ungefär 140 000 personer som väntar på svar på sin asylansökan. Migrationsverket, som har lyckats skaka fram fler praktikplatser än Arbetsförmedlingen för den här gruppen, har fått fram 15 000 praktikplatser genom olika privata företag. Nu säger man att detta inte ska fortsätta. Det är tråkigt, för det behövs sysselsättning från dag ett. Statsrådet säger i sitt svar att länsstyrelserna får ansvaret för att samordna och organisera tidiga insatser. Innebär dessa tidiga insatser också praktik? Kommer länsstyrelserna att se till att personer är sysselsatta? Statsrådet säger vidare: "De närmare detaljerna om hur den organiserade sysselsättningen för asylsökande ska hanteras bereds för närvarande i Regeringskansliet." Vad betyder det? Vad är det som bereds? Statsrådet säger sedan: "Migrationsverkets avsiktsförklaringar om praktikplatser med ett antal större arbetsgivare kommer att övertas av Arbetsförmedlingen." Gäller det asylsökande eller dem som är i etableringsfasen och alltså redan har fått uppehållstillstånd? Då missar vi fortfarande målet att nå de asylsökande från dag ett. Det är olyckligt om regeringen tycker att det är okej med passivitet, även om Migrationsverkets utredningstider kommer att minska.
Herr talman! Det är en bra fråga, Désirée Pethrus, och jag ska försöka svarare lite tydligare här i kammaren. Jag delar självklart uppfattningen att passivitet är skadligt. Det är mycket viktigt att man redan under asyltiden kommer igång med aktiviteter, både för att påbörja etableringen och för att undvika ohälsa och social oro. Vi är i en oerhört ansträngd situation. Vi har haft flera debatter om det tidigare, och även i går. Den utmaning vi står inför när det gäller att få ut människor på arbetsmarknaden kan knappast överskattas. Den är mycket stor. Antalet personer i Arbetsförmedlingens system kommer att öka dramatiskt. Migrationsverket har prioriterat hårt för att kunna korta handläggningstiderna. Det har tagit lite tid i inkörningen och upplärningen av nya medarbetare. Men nu är det ett mycket högt tempo i att behandla asylärenden, och man siktar på 100 000 avgjorda ärenden i år. Det betyder att vi går mot en situation där vi kanske redan om ett halvår är nere på normala handläggningstider på tre månader. Samtidigt får vi då väldigt många som får uppehållstillstånd och som ska tas om hand i det andra systemet. Det gör att regeringen bedömer att vi måste flytta fokus från asyltiden till etableringsinsatserna när det gäller arbete. Det är dock fortsatt stora behov av att asylsökande ska ha sysselsättning, få börja med svenska från dag ett, kunna delta i olika verksamheter, kunna göra studiebesök på arbetsplatser, få lära sig om det svenska samhället, kunna delta i olika ideella organisationers verksamheter och kunna komma i kontakt med arbetsgivare och arbetslivet på olika sätt. Just praktikplatserna är organiserade så att det är en särskild lag som påverkar hur arbetsmiljölagen och andra lagar gäller för dem som gör praktik, och det är särskilda försäkringar som gäller. Det är Migrationsverket som har ansvaret för detta. Migrationsverket har just nu 4 800 personer ute i praktik. Detta kommer inte att avbrytas på något dramatiskt sätt, utan Migrationsverket fortsätter att ta beslut om nya praktikplatser till den 31 december. Det betyder att det kommer fortsätta att förekomma praktik i Migrationsverkets regi och med gällande försäkringar under första halvåret 2017. Det blir en utfasning samtidigt som handläggningstiderna, förväntar vi oss, minskar dramatiskt. Désirée Pethrus frågar vad det är som bereds. Den förordning som styr hur resurserna till de tidiga insatserna kan användas kan regeringen inte besluta om förrän riksdagen har klubbat budgeten, vilket ni just gjorde. Först efter detta kan regeringen ta beslut om förordningen, och därför svarade jag att förordningen bereds. Det är så vi gör innan vi kan ta beslut. Migrationsverket uppger att man har gjort avsiktsförklaringar med arbetsgivare om 15 000 platser. Det är fantastiskt. Dessa arbetsgivarkontakter tar Arbetsförmedlingen över, och man har redan kommit ganska långt i att kontakta de olika arbetsgivarna. Det visar sig finnas en stor vilja hos arbetsgivare att ställa praktikplatser till förfogande för nyanlända. Det är ju bland dem behovet av olika insatser för att komma ut i arbete kommer att öka dramatiskt. När det gäller de 15 000 platserna, som bland annat omnämnts i medierna, består 10 000 av att Linkedin har erbjudit sig att annonsera. Det finns alltså 5 000 handfasta praktikplatser att tillgå. Arbetsförmedlingen arbetar just nu med att kontakta dessa arbetsgivare.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret men känner mig inte riktigt nöjd. Det svar jag får från statsrådet är i princip att praktikplatser kommer att erbjudas nyanlända, alltså dem som har asyltiden bakom sig. Vi vet inget om hur framtiden kommer att se ut. Framtiden är oviss när det gäller till exempel Aleppo och hur migrationen och inflödet av asylsökande till Sverige blir. Jag tror att vi därför måste ha någon typ av sysselsättning kvar aktivt under tiden som man är asylsökande. Svenskundervisningen och samhällsorienteringen har tyvärr inte varit obligatorisk. Till exempel har många kvinnor inte har fått del av det eftersom männen inte har tyckt att det är okej. Tyvärr får jag ibland signaler om att kvinnor inte alls kommer ut på aktiviteter utan sitter nästan instängda på asylboenden. Jag tror att vi måste ha ett mycket större fokus på hur situationen ser ut på asylboenden och öka aktiviteten och få igång människor redan där. Det kan som i vårt förslag om ett asylprogram handla om att det ska vara obligatoriskt att läsa svenska från dag ett. Jag tror att man i Danmark börjar lära sig språket direkt. Man ska lära sig om svenska samhällsvärderingar och hur det svenska samhället fungerar. Man ska också ha en sysselsättning. Denna sysselsättning kan vara att man antingen deltar i aktiviteterna på boendet, har en praktikplats, får en anställning eller aktiveras genom en organisation som är aktiv i de här frågorna. Som sagt känner jag mig inte riktigt nöjd med ministerns svar. Det har visat sig att flera privata företag har dragit tillbaka sina erbjudanden för att de känner att de inte har fått en bra respons från vare sig Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket när det gäller hur det ska se ut efter nyår. Jag vill gärna höra ministern säga tydligt att vi ska en typ av sysselsättning och att vi ska ha ambitionen att personer ska vara aktiva under asylprövningstiden.
Herr talman! Det ger jag gärna ett rakt svar på: Ja, vi ska ha en mycket hög ambitionsnivå när det gäller aktiviteter och sysselsättning under asyltiden. Den budget som nyligen har klubbats visar att vi ökar resurserna för tidiga insatser för att kunna utnyttja inte minst det civila samhället ännu mer och se till att alla asylboenden i en region täcks. Det gäller också svenskutbildning. Jag kan berätta för Désirée Pethrus att vi efter vår migrationsöverenskommelse har tittat på möjligheten till obligatorisk svenskundervisning och samhällsorientering. Direktiv för detta finns. Jag tror att det är just i dag som de andra partierna i migrationsuppgörelsen kontaktas i denna fråga för att se om vi har förstått saker och ting på samma sätt så att vi kan besluta att gå vidare med detta. Jag anser att det är mycket viktigt. Man ska absolut vara aktiv, ha kontakt med arbetslivet och vara sysselsatt. Jag delar helt denna uppfattning, och vi behöver höja ambitionsnivån där. Men vi ska också vara medvetna om att när två olika myndigheter tar kontakt med samma arbetsgivare om praktikplatser för asylsökande eller nyanlända är det inte alldeles lätt för arbetsgivarna att förstå skillnaden och veta vad som är vad. Vi har gjort bedömningen att vi nu måste fokusera på dem som har fått uppehållstillstånd. Det är väldigt många just nu som man har att arbeta med. Jag har inte fått uppgifter om att arbetsgivare har dragit sig ur. Tvärtom, enligt de rapporter som jag hittills har fått, efter det att Arbetsförmedlingen har tagit över kontakterna, har arbetsgivarna svarat: Javisst, det viktiga för oss är att vi kan göra en insats och att det bidrar till vår rekrytering. Det är klart att sannolikheten ökar ytterligare när man jobbar med personer som har fått uppehållstillstånd. Vi har också varit i kontakt med organisationer som Jobbsprånget och andra som gör viktiga insatser i arbetet för att hitta smidiga övergångar. Min bild är att det finns en positiv ansats från de olika aktörerna i detta. Avslutningsvis är det sant, Désirée Pethrus, att framtiden är oviss. Vi kan behöva göra förändringar igen. Så är det. Det är viktigt att man tittar på hur vi på bästa sätt kan använda samhällets resurser för att klara de utmaningar vi har på många områden. Just nu ser vi att tiden i asylprocessen förkortas, medan antalet personer i etableringsfasen ökar dramatiskt. Vi vet hur oerhört viktigt det är att komma ut på arbetsmarknaden och få direktkontakt med arbetsgivare och att det blir tidiga insatser under asyltiden och mer fokus på direkt arbete för dem som har fått uppehållstillstånd.
Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag känner mig inte helt övertygad om hur framtiden kommer att se ut och om det kommer att bli en aktiv asylprövningstid när det gäller sysselsättning. När det gäller det jag hänvisade till tidigare om privata företag såg jag i tidningen Entreprenör en intervju med vd:n för Ambea, som nu kommer att dra sig ur sina ambitiösa planer för praktikplatser. Det är vad jag har hört, och jag vet inte om ministern har fått andra signaler om dessa praktikplatser. Huvudsaken är att ministern säger att man vill ha aktiviteter under denna fas. Jag kan inte riktigt se det i ministerns svar. Slutligen har jag en fråga. Migrationsverkets tillförordnade generaldirektör Mikael Ribbenvik har i ett pressmeddelande sagt att med den korta handläggningstid man nu förväntar sig finns inte längre behov av praktikplatser, utan man kommer att koncentrera sig på kärnverksamheten. Då är det inte så mycket sysselsättning, sfi och så vidare, utan man tänker sig något helt annat. Hur ser statsrådet på detta?
Herr talman! När det gäller Ambea ska jag inte svära på att jag har rätt uppgifter. De uppgifter jag har är att man har uppgett att man vill ha praktikanter för att framför allt kunna rekrytera personal. Det är klart att sannolikheten att få rätt insatser för praktikanterna ökar när dessa har fått sitt uppehållstillstånd och kan få support från Arbetsförmedlingen i form av extra utbildning och annat. Min bild är att Ambea välkomnar att ta emot personer med uppehållstillstånd. Det är riktigt att Migrationsverket ska sluta med tidiga insatser, men vi flyttar det hela till länsstyrelserna, som samordnar alla insatser som görs av folkbildningen med svenska från dag ett och alla insatser som görs av frivilligorganisationer och andra. Vi utökar länsstyrelsernas resurser för detta. Migrationsverket fokuserar på sin del. Det är ingen ambitionssänkning utan tvärtom en ambitionshöjning när det gäller tidiga insatser under asylprövningstiden. Däremot är kanske en praktikplats, som ofta är på sex månader, inte lika relevant längre nu när handläggningstiderna förhoppningsvis förkortas. Om det skulle bli en helt annan utveckling får vi vara beredda att fatta nya beslut. Jag vill önska Désirée Pethrus en god jul och tacka för debatten.